Herr talman! Jag förstår att jag blir, av allt att döma, den sista talaren i denna utrikespolitiska debatt. Jag vill då bara notera att ett antal talare från oppositionsparterna ställt en rad väsentliga frågor till regeringen. Varken statseller utrikesministern har funnit anledning att ta upp dessa saker. Statsrådet Myrdal har tagit upp och diskuterat det som ligger inom hennes ämnesområde, men övriga ledamöter av regeringen som borde ha varit närvarande under debatten har icke infunnit sig. Jag tycker att detta visar en bild av en regering som inte har så stort intresse av att föra en utrikespolitisk debatt annat än på egna villkor och i frågor som passar den. Debattlusten, önskan att få en bred anslutning genom att ha en debatt, finns inte. I sitt yttrande hade utskottet bland annat anfört, att regeringen, sedan motionerna väckts, meddelat, att en utredning skulle tillsättas för att undersöka vilka ändringar i gällande grundlag som behövde göras för att förbud mot reklam för alkohol och tobak skulle kunna genomföras.

Herr talman! Detta utlåtande behandlar en rad motioner om förbud mot spritoch tobaksreklam. De har väckts av riksdagsledamöter från tre olika partier, nämligen det socialdemokratiska, folkpartiet och centerpartiet. Vi vet ju att alkoholpolitiska utredningen arbetar med den långsiktiga frågan om de allmänna principerna för alkoholreklamen i vårt land. Vi vet också att 1968 års riksdag hos Kungl. Maj:t begärde förslag till 1969 års vårriksdag om förbud mot reklam för spritdrycker. Även tobaksreklamen var uppe vid den riksdagen och föranledde ett uttalande. Vidare känner vi väl till att regeringen ansåg att det skulle kunna föreligga tryckfrihetsrättsliga hinder för ett förslag om förbud mot reklam för sprit och tobak. Något initiativ för att få fastslaget om sådana hinder verkligen förelåg togs dock inte av regeringen. Därför väcktes i januari i år en hel grupp motioner med förslag i denna riktning, och det är dessa som nu behandlas. Först den 18 mars i år meddelade regeringen att den avsåg att tillsätta en utredning för att undersöka vilka ändringar i gällande grundlag som behöver göras för att ett sådant förbud skall kunna genomföras. Det betyder att utredningen, som såvitt jag vet ännu inte är tillsatt, i bästa fall kan lägga fram förslag om en ändring av tryckfrihetsförordningen så att den kan bli giltig efter ett andra beslut tidigast år 1974. 1968 års riksdag begärde förslag om förbud mot spritreklam. Tidigast 1974 års riksdag kan besluta om ett sådant förslag. Jag tycker, herr talman, att det är klart otillfredsställande att denna utredning har fördröjts så kraftigt. Frågan är så viktig att den borde ha utretts i sådan tid att årets riksdag kunde ha fattat ett första beslut om ändring av tryckfrihetsförordningen, om nu det på fordras. Då kunde ett förbud ha trätt i kraft redan under nästa år. Nu får vi alltså vänta i minst fyra år till. Det är inte bra.

Herr talman! I likhet med föregående talare finner jag en sak otillfredsställande i detta ärende, men det är inte samma sak som herr Wikström fann otillfredsställande. Att vi har grundlagar tycker jag är tillfredsställande och att de kräver sin särskilda tid för revision och behandling är bra. Det otillfredsställande är att konstitutionsutskottets utlåtande — såsom också framförts i utskottet — har grundats på ett pressmeddelande från statsrådsberedningen. Det är inte den normala formen för regeringens kommunikation med utskott och riksdag.

Herr talman! Som en av motionärerna i denna fråga vill jag framföra några synpunkter. I 1969 års statsverksproposition meddelades att myntverket fått uppdraget att förbereda avflyttning till Eskilstuna. Något direkt förslag att myntoch medaljtillverkningen skulle lokaliseras dit förelåg dock inte. Vi hemställde även då i motioner att denna tillverkning skulle omlokaliseras till Söderhamn. Som statsutskottet här har refererat ansåg utskottet i fjolårets utlåtande ”anledning saknas för riksdagen att då binda sig för viss förläggningsort”. Utskottet framhöll ”att det ej endast av ekonomiska skäl utan även från lokalpolitiska synpunkter kunde vara väl motiverat att förläggningen av myntoch medaljtillverkningen till annan ort än Eskilstuna, exempelvis Söderhamn, ytterligare studerades”. Statsutskottet ansåg i sitt utlåtande, i likhet med myntverket, att man utan hinder skulle kunna bedriva myntoch medaljtillverkning på vilken större ort som helst. Vidare uttalade utskottet i fjol att man inte stod främmande för tanken att för slutligt ställningstagande alternativa förslag underställdes riksdagens prövning. Detta blev också riksdagens beslut. Några alternativa förslag föreligger dock inte i årets statsverksproposition. Enligt utskottet skulle vid en förläggnig till Eskilstuna en viss samordning kunna ske vad gäller lageroch verkstadsfunktioner, förplägnad, parkering och bevakning. Samordningsmöjligheterna för några av dessa aktiviteter har dock aldrig undersökts i Söderhamn. De dyrare fraktkostnaderna skulle alltså vara avgörande för att inte någon plats inom stödområdet kan komma i fråga. Transportkostnaderna kan väl inte vara skäl nog för att helt bortse från den fastlagda lokaliseringspolitikens inriktning att med alla medel verka för en lokalisering till stödområdet. Regeringen har fått Industriförbundets medverkan att genom rådgivning och uppmaning till den privata industrin lokalisera verksamhet till stödområdet. I propositionen om den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten fö reslås samrådstvång för företag i storstadsregionerna som planerar utökning eller nyetablering. Denna verksamhet skall tillgå på det sättet att arbetsmarknadsstyrelsen skall ge råd och förslag till lokalisering inom stödområdet. Ett sådant samråd borde väl också ha ägt rum när ett statligt företag skall flytta från Stockholm. Arbetsmarknadsstyrelsen har i ett tidigare remissyttrande föreslagit Söderhamn som lokaliseringsort, och detta är den ursprungliga anledningen till att vi motionerade i frågan och i år följer upp den med nya motioner. Här är det fråga om det enda statliga omlokaliseringsobjektet i årets statsverksproposition. Borde inte lokaliseringspolitiska skäl gå före snäva ekonomiska synpunkter? Kan inte lokaliseringspolitiska skäl åberopas i detta fall blir det väl svårt att åberopa skäl när det gäller privata företag som det kan vara önskvärt att få lokaliserade till stödområdet. Utskottsmajoriteten anser att ett företag av en storleksordning av endast 30 anställda inte kan vara av intresse ur lokaliseringspolitiska synpunkter. Ja, det kan väl vara riktigt när det gäller Eskilstuna, en av våra större och mera expanderande industriorter, men när det gäller en plats inom ett stödområde är ett sådant företag av mycket stor betydelse. Utskottsmajoriteten anser också att Eskilstuna för de anställda framstått som det aktuella lokaliseringsalternativet. I ett tidningsuttalande säger emellertid myntdirektören att de anställda är föga tilltalade av en flyttning till Eskilstuna. Av ett 50-tal anställda, säger han, kan han inte räkna med att få mer än en handfull specialarbetare att följa med till Eskilstuna. En handfull specialarbetare skulle förmodligen även vara beredda att flytta om annan lokaliseringsort beslutades. Reservanterna anser att det är angeläget att förutsättningarna noga prövas för en förläggning av mynttillverkningen till i första hand Söderhamn. Skulle en sådan prövning ge vid handen att avgörande skäl talar mot en lokalisering till denna stad bör andra alternativ enligt reservanternas mening undersökas inom områden där insatser är angelägna av regionalpolitiska skäl t.ex. Avesta. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen av herr Per Jacobsson m.fl.

Herr talman! Jag har deltagit i behandlingen av detta ärende på statsutskottets femte avdelning men var tyvärr inte i tillfälle att närvara vid statsutskottets plenum, varför mitt namn inte finns antecknat i utlåtandet. Redan år 1963 föreslog lokaliseringsutredningen för statliga företag att bland andra myndigheter myntoch justeringsverket lämpligen skulle kunna flyttas från Stockholm. Sedan har denna fråga aktualiserats på grund av trångboddheten i myntverkets lokaler. Lokaliseringsutredningen för statliga företag föreslog fyra städer som lämpliga förläggningsorter, nämligen Finspång, Norrköping, Nyköping och Södertälje. I en av statsutskottet verkställd kompletterande utredning diskuterades också andra orter. Statskontoret fann att 18 orter skulle kunna komma i fråga vid en lokalisering av verket. En närmare undersökning gjordes beträffande några bland dem, däribland Boden, Söderhamn och Eskilstuna. Både statskontoret och arbetsmarknadsstyrelsen var ense om att Söderhamn ur arbetsmarknadssynpunkt skulle vara en lämplig förläggningsort. Statskontoret föreslog ändå Tumba av det skälet att man då skulle få samma förläggningsort för myntverket och sedeltryckeriet i Tumba. När ärendet behandlades förra året tyckte vi, såsom herr Lundin nyss anförde, att flera alternativ skulle prövas innan lokaliseringen fastställdes till Eskilstuna. Riksdagen uttalade således i fjol att en utredning borde göras som tog sikte på också andra alternativ i denna fråga. Någon sådan utredning har inte kommit till stånd. Vissa undersökningar har gjorts om transportkostnaderna vid alternativ förläggning till Eskilstuna eller Söderhamn. Undersökningarna visar att transportoch bevakningskostnaderna ställer sig relativt oförmånliga för Söderhamns del. Man har kommit fram till en merkostnad i Söderhamnsfallet på ungefär 150 000 kronor per år. Jag vill dock ifrågasätta om den utredningen är till fyllest i ett fall som detta. Utredningen har inte infordrat anbud från olika transportföretag. Motionärerna påpekar att statskontoret i fråga om transporterna har kommit till en merkostnad på 25000 kronor, och de redovisar själva, enligt offerter från transportföretag, också lägre siffror. Utredningen har inte heller tagit hänsyn till möjligheterna att förbilliga transporterna genom returfrakter, vilket måste anses vara en självklar sak i detta sammanhang, eftersom det skulle bli regelbundna transporter till och från orten i fråga. Jag anser att Söderhamnsalternativet har förbigåtts litet nonchalant. Utredningen har hela tiden varit inställd på att pröva endast ett alternativ. Herr Lundin har erinrat om lokaliseringssynpunkterna. Vi är eniga om att man måste se till att föra ut industriell sysselsättning till Norrland och till det område vi betecknar som stödområde. Myntverket hade varit ett bra exempel för att visa att också staten själv kan gå före med sina egna företag. Det talas om att transportkostnaderna blir höga. Hur skall Norrland över huvud taget kunna se en framtid för sin produktion, när det gäller att hävda sig på marknaden och få ett någorlunda bra näringsliv, om = transportkostnaderna skall bli avgörande i detta sammanhang? Det är här fråga om mynt, som ju är en i förhållande till vikten tämligen dyrbar produkt. Om man jämför den med många andra produkter som levereras från Norrland torde det vara relativt gynnsamt att lokalisera just denna industri till stödområdet. Förlusten har uppskattats till ungefär 3 000 kronor per person. Jag ifrågasätter utredningens uppgift. Jag tror att förlusten skulle bli mindre än 3000 kronor per anställd. även om det blir någon förlust vill jag erinra om lokaliseringspropositionen, som vi kommer att behandla inom kort, i vilken regeringen föreslår att såsom ett initialstöd 5 000 kronor skulle betalas för varje ny helårsarbetare inom viss del av stödområdet under de två första åren. Regeringen tillmäter således ett initialstöd mycket stor betydelse. Jag tror att även myntverket skulle ha en viss betydelse när det gäller att bygga upp en industriell miljö i det område som det här är fråga om. Jag skulle alltså önska att denna fråga prövades ytterligare innan vi slutgiltigt fattar beslut om lokalisering till Eskilstuna. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till reservationen av herr Per Jacobsson m.fl.
Herr talman! Riksdagen har uttalat sig mycket positivt för utflyttning av företag och då framför allt för flyttning norrut, men vi får mycket sällan ta ställning till ett konkret fall. Det har förekommit två flyttningsfall i år. Det ena gällde en flyttning av polisskolan några få kilometer inom Stockholmsområdet. Det framlades motioner, och mot dem anfördes: Just i detta fall är argumenten starka för att inte flytta utanför Stockholmsområdet. Principen är riktig men det går inte att flytta i detta fall. Nu skall vi behandla ett ärende som gäller utflyttning av en verksamhet, myntverket, från själva Stockholmsområdet. Detta är något mycket remarkabelt, eftersom det — som jag nyss sade — inträffar mycket sällan att någonting som finns inom Stockholmsområdet flyttas utanför detta. Motionärer ansåg att denna industri bör flyttas till stödområdet. Mot detta framförs att man gör stora vinster om man flyttar till en annan ort. Det obehagliga är att om det kommer många sådana här fall där det sägs att grundtanken är positiv men att det tyvärr inte går, skapas mycket lätt resignation. Staten, som är känd för sin utredningsförmåga, har väl säger man sig, kommit på att det inte går att bedriva anständig verksamhet utanför Stockholm eller Mellansverige. Då är det mycket lätt för andra att haka på och säga: Det är så mycket dyrare och svårare, bäst att inte flytta. Det är olyckligt att riksdagen bara har fastlagt principer utan att vi ännu har fått konkreta projekt om utlokalisering från Storstockholmsområdet. En av de verkligt få utflyttningar som ägt rum var fabriksverkens flyttning i början på 1960-talet från Storstockholm till Eskilstuna. Det sades då från verkets sida att detta närmast skulle vara en katastrof. Nu säger många att det är mycket bättre än förut, att personalen stannar och att trivseln är bättre. Att chefen och de flesta anställda slutade berodde bara på att de inte insåg fördelarna. Eskilstuna är bättre än Stockholm var. Kanske man kan ställa upp en generell regel här också: Flyttar vi ut någonting, kommer alltid den plats man valt att i efterhand betraktas som lycklig. Så här kommer naturligtvis diskussionen att gå så länge det inte har blivit konkreta projekt för utflyttning till stödområdet också på den statliga sidan. När lokaliseringspolitiken nu har bedrivits under en försöksperiod, kan vi se hur vtterligt litet av utlokaliseringen som ligger på den statliga sidan. Sådan lokalisering är alldeles nödvändig för att människorna skall ha tilltro till att vad som sägs i detta hus har någon relevans för statens egen verksamhet. När det gäller detta konkreta projekt om myntverket har det tydligen förekommit olika bud om hur mycket dyrare transporterna blir. Såvitt jag vet har det inte förekommit någon kalkyl där man sagt att om inrättningen förläggs i stödområdet och får samma lokaliseringsstöd som andra företag, blir kapitalkostnaderna så eller så mycket mindre. Vad innebär detta för att göra Söderhamnsfallet relativt attraktivare? Problemet i sådana här fall är att man spelar ut två orter mot varandra. Det är lätt att tala för den ena, men det är naturligtvis obehagligt att tala emot den andra. Jag skall bara konstatera att dessa två trevliga orter tycks vara inbegripna i någon sorts ödesgemenskap. Ett av argumenten för att man skulle förlägga företaget till Eskilstuna var att Eskilstuna har fabriksverken, vapentillverkningen, och att man kan anknyta till denna verksamhet och få vissa fördelar. Måhända kan de flesta företag få fördelar om man kan samordna dem med en större industri. Använder man det argumentet ofta, innebär det att Norrland, som har få orter med utvecklad verkstadsindustri, skulle ha mycket svårt att dra till sig och klara ny, mindre verkstadsindustri. Just avsaknad av verkstadsindustriklimat inom stödområdet är en av anledningarna till att man måste göra särskilda insatser för att bryta detta motstånd. Ett argument var alltså att vapentillverkningen finns i Eskilstuna. Som en ren kuriositet kan jag nämna att Söderhamn, som för övrigt firar 350-årsjubileum i år med framåtanda, trots att orten haft påtagliga problem under ganska lång tid, levde och blev starkt på att staden länge var en av de verkligt stora vapentillverkarna här i landet, en av dem som möjliggjorde alla krig vi bedrev under 1600 och 1700-talen. Man hade en drygt 200-årig vapentradition. Men det gick litet knackigt i slutet på 1700-talet, och då beslöt statsmakterna att inköpa Karl Gustavs stad i Eskilstuna. Så flyttades då vapentillverkningen från Söderhamn och förlades till Eskilstuna. Resultatet blev som alla vet att Eskilstuna utvecklats fint, men inte Söderhamn. Beslutet att lägga ned tillverkningen i Söderhamn fattades 1813. Vi må nu konstatera att detta beslut ledde till att det 1970 befanns att Söderhamn har mindre möjligheter att ta emot en nyetablering. Herr talman, jag yrkar bifall till reservationen av herr Per Jacobsson m.fl.
Herr talman! Att göra pengar i ordets alldagliga bemärkelse är svårt. Att göra pengar i ordets bokstavliga bemärkelse är nog inte heller så lätt. Men proceduren är väl knappast så komplicerad att den bara kan klaras på vissa benådade orter. Någonstans måste det dock ske nu när vi har ett monopol på området, och jag tycker att regeringen och utskottet gjort ett klokt val när de stannat för Eskilstuna. Varför har man gjort ett gott val? Ja, det har utskottet talat om, och utskottets talesmän kommer väl att göra det ytterligare: Produktionsbetingelserna är goda på den ort som har valts. Reservanterna däremot har kanske gått litet fel, tyvärr, i ett avseende. De säger att de inte är med på att förlägga tillverkningen till en av de expansivaste regionerna i landet. Det kan vara riktigt om man tar till ordentligt och gör en storsväng och tar med Stockholmsområdet och andra expansiva orter. Men herr Lundin har definitivt gått fel när han talar om Eskilstuna som en av de expansivaste orterna. Det är tyvärr så att vi har våra bekymmer på den platsen. Eskilstuna är en industriort, byggd på metallindustri, ett par hundra små företag som man kan förutse kommer att genomgå en rätt besvärlig skalömsning. Vi kanske kommer ihåg att förra gången det var en konjunktursvacka här i landet hade tidningarna en hel del rubriker om bekymmer i Eskilstuna. Nu rullar naturligtvis hjulen. Jag förmodar att det all tid kommer upp någon och jämför arbetslöshetssiffror i Sörmland och i Söderhamnsregionen, Då finner man att arbetslöshetssiffrorna för stunden är större där uppe i Söderhamnsområdet.

De femtio arbetstillfällen som det här är fråga om är naturligtvis inte avgörande. Det gäller för flertalet orter i vårt land. Men det är ett gott tillskott. Arbetena knyter an till ortens tradition och bidrar naturligtvis till att mildra ev. kommande bekymmer på den ort dit utskottet klokt har föreslagit att den nu diskuterade verksamheten skall lokaliseras. Sedan tycker jag faktiskt att frågan också har en annan aspekt.

Herr talman! Jag ber att få ansluta mig till det bifallsyrkande till utskottets förslag som jag förutser kommer.

Herr talman! Bara några ord i anledning av vad de sagt som talat för utskottet. Jag vänder mig först till herr Bengt Gustavsson. Han anser att Eskilstuna bör väljas framför Söderhamn, därför att Eskilstuna har en utvecklad metallindustri. Jag vill då erinra om statskontorets utredning från 1967. Då föreslog statskontoret Söderhamn, därest lokaliseringspolitiska synpunkter skulle läggas på myntverkets placering. Det gjorde man därför att Söderhamn låg inom stödområdet, hade en väl utvecklad metallindustri och låg på ett måttligt avstånd från Stockholm. I detta ställningstagande instämde arbetsmarknadsstyrelsen. Sedan tycker jag att det var litet väl mycket jämmerdal, när herr Bengt Gustavsson talade om att Eskilstuna har så stora svårigheter. Det går lätt att vederlägga. Herr Gustavsson sade ju också att vi kanske skulle komma att göra det. Under en femårsperiod har Södermanlands befolkningstal ökat med 4,4 procent och Hälsinglands minskat med 1,9 procent. Eskilstunaregionen har ökat med 7,7 procent och Söderhamn— Bollnäs-regionen minskat med 1,2 procent. År 1969 fanns i Södermanland två lediga platser på varje arbetssökande, men i Hälsingland fanns två arbetssökande på varje ledig plats. Förhållandena är alltså något annorlunda. Uppe i Norrland kommer vi mera i närkamp med människorans problem vid arbetslöshet och svårigheter med sysselsättningen. Därför känner vi att vi bör bevaka dessa frågor. Som jag tidigare sagt har ju statsmakterna gått in för en lokaliseringspolitik, och vi försöker verka för att vi skall få mer industri till stödområdena. Vad gäller kostnaderna, herr Nyman, så är det mycket svårt att säga vare sig det ena eller det andra. När statskontoret utredde denna fråga första gången och gjorde kostnadsjämförelser mellan Söderhamn och Eskilstuna, låg merkostnaden för Söderhamnsalternativet på 25 000 kronor. Nu finns det föga att plocka fram i fråga om sifferredovisning från myntverket, vilket är tråkigt. Men om man bedömer myntverket ungefär som en metallindustri, får man räkna med att fraktkostnaderna uppgår till 0,5 procent av produktionsvärdet. Det finns naturligtvis andra kostnadsaspekter, som också bör tas med i bilden och som kanske skulle kunna visa något helt annat. Den elektriska kraften t.ex. beräknas kosta 1,8 procent av produktionsvärdet. Man vet inte om elkraften är billigare i Söderhamn, men vad som är väsentligt är huruvida man skall ta hänsyn till de lokaliseringspolitiska synpunkterna och väga dem tungt. I så fall är det helt naturligt att man bör besluta i enlighet med reservationens förslag och undersöka om det finns möjligheter att förlägga myntverket till stödområdet.

Herr talman!

Det har utvecklat sig i vårt land ett läge, där den utländska konkurrensen blivit en hel del svenska näringsgrenar och företag övermäktig. Det har också lett till ett hot mot vår försörjning på viktiga områden. Vi som är reservanter i detta ärende är självfallet beredda att acceptera konkurrens. Vi står ju ideologiskt på marknadsekonomins fält, och där får man lov att acceptera konkurrensen. Vi är alltså även beredda att acceptera att resultatet av denna kan bli att företag måste läggas ned. Men enligt vårt förmenande kan det ibland gå för långt. Det sammanhänger naturligtvis med om det kan sägas vara ett allmänt svenskt intresse från andra synpunkter än de rent företagsekonomiska att ha en viss industri kvar i vårt land. Att vi skulle vara beredda att acceptera ett totalförsvinnande av tidigare uppbyggda branscher är alltså att gå för långt. Men det finns också en annan synpunkt att lägga på detta, nämligen att en konkurrens som kommer utifrån kanske inte alltid är en konkurrens av det slag som vi är vana vid att ha och följaktligen kan anses vara ideologiskt skyldiga att acceptera. Det finns en hel del handel som har karaktär av att vara statshandel, som åtnjuter speciella, icke fullt synliga subventioner eller liknande, och det kan förekomma diverse andra åtgöranden från främmande staters sida som förvrider konkurrensen. Dumping är som bekant alltid svår att komma åt, och den är svår att definiera.

De branscher som är särskilt illa utsatta för konkurrens av detta slag, som alltså är blandad — dels en fullt korrekt konkurrens, dels också en statsstödd konkurrens — är textiloch konfektionsindustrierna samt skooch möbelindustrierna. Det kan också framhållas att textil-, konfektionsoch skoindustrierna producerar varor som det är av stor betydelse att vårt folk har tillgång till, bl.a. av beredskapsskäl. Genom olika utredningar och på annat sätt har även konstaterats att beredskapsbehovet inte är fullt tillgodosett på dessa områden. Det material som presenterats för kamrarna genom utskottets försorg visar hur exempelvis textilimporten — inom teko-området alltså — har gått upp mycket starkt. år 1966 uppgick värdet av importerade varor från alla länder till 690 miljoner kronor men bara fyra år senare till 1266 miljoner kronor, således nästan en fördubbling. Som ett resultat av denna kraftiga import har viktiga industrier försvunnit på området. Ett sådant exempel är YFA i Norrköping som ju fått lägga ned sin verksamhet på senaste tiden. Verksamheten kunde inte upprätthållas inför en övermäktig import. I motionerna har det påpekats att importen från lågprisländerna enligt OECD:s statistik visar att Sverige är ett land som ligger öppet för import.

Vi har under en följd av år tagit upp denna fråga och pekat på konsekvenserna för dessa industrier.

Kommerskollegium har försökt nå begränsningar genom =<förhandlingar med exportörländerna och med dem kommit överens om vissa inskränkningar i fråga om dessa länders export till vårt land.

Kommerskollegium tillstyrker i sitt remissvar med anledning av motionerna en fortsatt övervakning och säger att ytterligare selektiva åtgärder på området kan tänkas. Det är en uppfattning som vi reservanter anser vara inte bara tänkbar utan nödvändig redan på detta stadium. Vi tycker att utskottets frihandelsvänliga linje kanske är väl prononcerad när det sägs i utlåtandet att man medvetet önskar en överföring av folk från låglöneindustrier till bättre betalande industrier. Man har en känsla av att detta är att driva frihandelslinjen litet väl långt. Vi har snarare den uppfattningen att man från samhällsekonomisk synpunkt får se svensk industri diversifierad, d. v. s. att vi täcker ett relativt hyggligt område av vår försörjning med egen produktion. Vi är självfallet tacksamma för vad teko-utredningen föreslagit och tillika för dess stimulansprogram, men vi anser inte desto mindre att ytterligare åtgärder för att begränsa denna import och de dumpingföreteelser och liknande som förekommer är nödvändiga. Det är klart att vi i princip är på frihandelslinjen och kan ansluta oss t.ex. till det som statsrådet anför i propositionen om teko-industrierna. Där heter det att skyddsåtgärder på lång sikt kan vara skadliga för ett land och att han endast temporärt är beredd att acceptera dem. Vi har samma uppfattning, att det här är fråga om temporära åtgärder. I princip är vi också på frihandelslinjen, men med den modifikation som jag nyss anfört, nämligen att vi vill ha ett diversifierat näringsliv. Vi kan, med det hårda klimat som vi har i vårt land, inte vara utan en industri på beklädnadsområdet — och en rätt stor sådan dessutom. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen 1.

Herr talman! Vid behandlingen av bankoutskottets utlåtande nr 22 angående skydd för vissa hemmamarknadsindustrier vill jag redan nu yrka bifall till reservationen 1, som fogats vid utskottsutlåtandet. ”Departementschefen erinrar om att vid några tillfällen under senare år uppstått risker för plötsliga och allvarliga marknadsstörningar, främst i samband med snabbt ökande import av vissa konfektionsartiklar med ursprung i låglöneländer inom och utom Europa.

Vad jag speciellt vill trycka på är att hänsyn bör tas i varje särskilt fall, som det anförts i propositionen. Kommerskollegium har också uttalat ungefär detsamma. Man har sagt att möjligheter finns till begränsning av importen och att överenskommelse i vissa fall kan träffas om dylika åtgärder. Trots detta visar kommerskollegiums redogörelse att exempelvis importen från Hongkong har fördubbiats från 1960 till 1969. år 1960 hade vi en import från Hongkong på 72 miljoner mot 151 miljoner 1969. Teko-utredningen har föreslagit stimulansåtgärder för textiloch konfektionsindustrierna, och i proposition nr 41 har man också lagt fram förslag till förbättring av dessa industriers situation. Det finns mycket positivt i proposition nr 41, mycket som vi tror blir av stort värde i framtiden för teko-industrierna. Jag är glad att kunna konstatera departementschefens yttrande i propositionen att utskiterna på sikt för en livskraftig svensk teko-industri inom vissa områden är goda. Jag noterar också med tillfredsställelse departementschefens uppmärksammande av att teko-företagen redan tidigare har satsat på tillverkning av höga kvaliteter och att företagen dessutom i många fall har väl utbyggd exportorganisation. Däremot är jag mera tveksam över statsrådets yttrande i propositionen att koncentration av industrin är önskvärd i högre grad än hittills, Jag är kritisk mot en alltför stor koncentration därför att jag tror på de små företagen. Vi har många, många små företag som har klarat av dessa svåra år och ändå kan leva vidare. Jag tror att de mindre företagen utgör en stor tillgång för vårt land. Jag tror också att de små företagen har större rörlighet och större möjlighet till omläggning och förändring av sin produktion. Det är för att vi önskar ökat stöd för de mindre industrierna som vi i motionerna I: 1014 och II: 1173 hävdar att mindre företag bör stödjas lika väl som större i fråga om exportfrämjande åtgärder. Därför menar vi också att 8,5 miljoner kronor behövs budgetåret 1970/71 för lån till textiloch konfektionsindustrin, så att även de mindre företagen kan tillgodoses med statsgaranterade lån. Jag sade att i propositionen framlagts förslag till förbättring av tekoindustriernas situation. Det är viktigt att företagen får hjälp att förbättra och förstärka sina exportmöjligheter. Men någon effekt kan det knappast bli förrän på längre sikt, och därför menar jag att det är ytterst angeläget att uppmärksamma akuta problem som kan uppstå, så att inte svåra skador uppkommer, bl.a. från beredskapssynpunkt. Vi har f.n. en knappt 50-procentig självförsörjning med textilprodukter. Jag hörde nyss i radio att en representant för försvarsmakten sade att man kan betvivla effektiviteten av vårt försvar därför att vi har så låg försörjningsgrad beträffande textilier och skor. Beredskapssynpunkten är viktig, och i samband med denna är också den offentliga upphandlingen av stor vikt. Inte heller den delen tillmäts så stor betydelse i propositionen. Ändå vill jag som min mening framhålla att man här kunde stödja inhemsk industri och sysselsättning och samtidigt spara svensk valuta. Jag tänker här exempelvis på det köp av amerikansk operationsutrustning som nyligen beslutats. Från våra egna industrier har man hävdat att man kan sälja samma varor av samma kvalitet till ett lägre pris. Då behöver vi enligt min mening en bättre samordning, ett samarbete på ett helt annat sätt än nu. Vi behöver ett samarbete mellan teko-branschen och upphandlingsmyndigheterna. Det har också uppmärksammats av departementschefen som nämner om möjligheterna att samordna olika organ. Departementschefen säger att dessa möjligheter skall beaktas och att utvidgat samarbete är önskvärt. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag ber att i korthet få motivera den blanka reservation som är fogad till utskottsutlåtandet. Utan tvekan blir det, som motionärerna framhåller, allt svårare för stora delar av vårt näringsliv att klara den hårdnande internationella konkurrensen. Detta gäller särskilt den del av företagsamheten som har att möta utlandskonkurrensen på vår hemmamarknad. De industrier som drabbas särskilt hårt härav är bl.a. textil-, konfektions-, skooch möbelindustrierna. Konkurrensen kommer ofta från länder där prissättningen icke sker på företagsekonomiska grunder utan grundas på en önskan och ett behov att erhålla västerländsk valuta. Ett onormalt lågt löneläge i exportlandet kan också förklara en låg prissättning. Kommerskollegium har i sitt remissyttrande framhållit att övervakningen av importutvecklingen för varor inom de industrisektorer som är mest utsatta för s.k. lågprisimport fortsätter och har föranlett en del åtgärder i import begränsande syfte. Vidare framgår av yttrandet att ökningstakten för importen från de s.k. lågprisländerna tillsammans stagnerat under de senaste åren i förhållande till såväl den totala importen som importen från EEC och EFTA-länderna, Härtill bidrar väl också det förhållandet att etablerade svenska företag i utlandet svarar för viss import. Herr talman! Vi är helt överens med motionärerna om de svårigheter som dessa delar av vårt näringsliv har att kämpa med, men diskussionen om metoder i näringslivspolitiken måste givetvis föras i klar insikt om vårt internationella beroende. Vid eventuella ingripanden måste man ta i beaktande de motåtgärder som andra länder kan få rätt att vidta. Vi är av den uppfattningen att restriktioner av olika slag icke är allena saliggörande för att förbättra de aktuella industrigrenarnas ställning. Därmed, herr talman, har jag motiverat den blanka reservationen. Jag har inget yrkande.
Herr talman! En liberal handelspolitik förutsätter att det råder en konkurrens på åtminstone någorlunda lika villkor. Om detta inte är fallet måste det även från liberal synpunkt vara berättigat att ingripa med handelspolitiska åtgärder. Situationen för TEKO-industrierna i vårt land torde vara välbekant för kammarens ledamöter efter de debatter vi fört härom de senaste åren. Jag skall inte trötta ledamöterna med att upprepa de faktiska förhållandena.

Jag tycker att det är i hög grad motiverat när man i reservationen till utskottsutlåtandet säger att de problem som här diskuteras motiverar en ingående prövning av frågan om i vad mån ytterligare skyddsåtgärder är förenliga med vårt lands internationella åtaganden och i så fall lämpligen bör komma till stånd. Det betonas också att det är fråga om åtgärder av temporär karaktär. För oss alla måste det framstå som ett önskemål att konkurrensen länderna emellan kan utformas på basis av fri konkurrens. De åtgärder som nämns i reservationen är också sådana som helt naturligt bör kunna ifrågakomma. Vad jag nu har sagt gäller även i väsentlig mån skoindustrin och möbelindustrin. Med detta anförande, herr talman, vill jag motivera varför jag kommer att rösta för bifall till reservationen.

Herr talman! Endast några ord kring denna fråga eftersom den kommit igen på riksdagens bord år efter år på senare tid. Man fäster sig vid de mera protektionistiska funderingar som görs från reservanternas sida. Herr Åkerlund talade om importen från lågprisländer. Han talade om pressen från låglöneländerna. Det är ett ganska ovanligt tal som vi möter från hans sida. Utskottet har understrukit att vi inte vill medverka till åtgärder i protektionistisk riktning utan anser att de åtgärder som regeringen vidtagit och som i positiva ordalag omnämns av fröken Pehrsson är till fyllest. Jag tänker på proposition nr 41.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

Herr talman! Jag har begärt ordet närmast för att lämna några upplysningar i anledning av vad som framhållits från utskottsreservanternas sida. Det är klart att utvecklingen på beklädnadsoch textilområdet ger anledning till oro. Strukturomvandlingen har gått mycket snabbt. Flera företag har fått känning av den hårda konkurrensen, men man skall inte föreställa sig att regeringen — för all del inte heller riksdagsmajoriteten — sitter med armarna i kors och inte företar sig någonting, utan utvecklingen följs sannerligen med yttersta uppmärksamhet. Vi skall emellertid ha klart för oss att våra möjligheter att tillgripa skyddsåtgärder mot importen utöver dem tullskyddet kan ge är ytterligt begränsade. Reservanterna har begärt en utredning om vilka möjligheter vi med hänsyn till ingångna avtal och förpliktelser har att skärpa detta importskydd. Flera sådana undersökningar har gjorts. Så sent som år 1959 verkställde kommerskollegium en ordentlig genomgång av hela komplexet och kom till slutsatsen att det egentligen var mycket litet vi kunde göra med hänsyn till våra åtaganden i GATT och andra internationella organisationer, bland dem EFTA. Våra handlingsmöjligheter var ytterligt begränsade såväl att höja tullar som att skärpa eller återinföra importrestriktioner. Därför synes mig önskemålet om en utredning egentligen ganska överflödigt. Jag vill i sammanhanget tillägga att vi under senare år — det har väl också reservanterna observerat — haft vissa regleringar av importen från låglöneländer. All import från t.ex. Östeuropa är reglerad och kvotmässigt fastställd i gällande handelsavtal. Smärre Öökningar har medgivits, även under de senaste åren, i ingångna avtal med hänsyn till att det har stått stora svenska exportintressen på spel. Men jag är angelägen att betona att det är fråga om begränsade ökningar. Härutöver infördes för ett par år sedan en begränsning av importen även från en rad andra länder, däribland Sydkorea, kronkolonin Hongkong, Formosa, Jugoslavien och senast Portugal. Vi har ansett att det finns vissa möjligheter att åtminstone temporärt skydda oss med importreglerande åtgärder. Samtidigt är det tveksamt om sådana åtgärder verkligen skulle kunna fortgå utan att vi får en allvarlig erinran från GATT med de följder det kan innebära. Vi har ändå vidtagit importreglerande åtgärder därför att vi har velat ge denna industrigren det andrum som är nödvändigt för att den pågående strukturomvandlingen skall kunna få ett något lugnare förlopp. Jag kan i sammanhanget nämna att det nu pågår överläggningar med en rad av de nämnda länderna om förlängning av dessa begränsningsåtgärder. Det har stött på vissa svårigheter. Vi kommer i morgon att tillkännage — jag kan göra det redan här — att Jugoslavien inte längre anser sig kunna klara den begränsning som vi genom ett importlicenssystem har infört. = Vi tvingas emellertid tillgripa importreglering på dessa varor. Även dessa utformas så att de står i överensstämmelse med ingångna avtal. Det betyder att vi inte år från år till dessa länder, för vilka vi har begränsat exporten till Sverige av de här varorna, bara kan säga att vi skall skära ned vår import undan för undan. Vi är tvungna att följa vissa bestämmelser och regler, exempelvis den bestämmelse som finns i bomullsavtalet och som föreskriver en viss utökning år från år på de områden där importregleringar gäller. Det är klart att man i det sammanhanget kan fråga sig hur det blir med vår beredskap på detta område, när våra möjligheter att förhindra en viss importökning även i fortsättningen kommer att vara så begränsade som de visat sig vara.

Det betyder också att beredskapsprogrammet kommer att kosta staten mera än det gjort i tidigare läge, när vi upprätthöll en större produktion. Det finns mer att säga om detta, men jag har bara velat lämna denna upplysning och framhålla — jag betonar det igen — att vi har vidtagit vissa skyddsåtgärder så långt det varit möjligt. De har varit av begränsad omfattning, vilket varit nödvändigt med hänsyn till ingångna avtal. Vi följer genom vederbörande myndighet utvecklingen på beredskapssidan, och vi har också vidtagit anpassningar i det hänseendet som gör att vi inte kan säga att vi i dag befinner oss i ett sämre försörjningsläge beträffande kläder och andra textilier än vi gjorde exempelvis för tre, fyra eller fem år sedan.

Herr talman! Det var tacknämligt att handelsministern gick upp i debatten, så att vi får tillfälle att tala något litet mer om denna fråga. Statsrådet säger att regeringen och regeringspartiet inte sitter med armarna i kors i denna fråga. Det gläder mig naturligtvis, men det är kanske delvis på grund av att vi trycker på som regeringen inte gör det. Vi har under flera år haft att föra en ganska hård kamp för att tvinga fram åtgärder över huvud taget. Jag vill passa på att rätta statsrådet på en punkt. Statsrådet säger att reservanterna liksom motionärerna begär en utredning av dessa frågor, men det är inte riktigt. Vad vi begär är att regeringen skall vidta åtgärder. Frågan om åtgärder är naturligtvis besvärlig just med tanke på ingångna avtal — det är vi medvetna om. Sådana här internationella avtal brukar emellertid ha någon form av undantagsklausul som gör det möjligt att följa den gamla principen att nöd bryter lag. Jag skulle kanske kunna begränsa mig till att ställa en fråga till statsrådet Lange, om inte våra avtal när det gäller GATT och EFTA just har sådana klausuler. Andra länder än Sverige brukar ju vid olika tillfällen och i fråga om olika varor kunna finna vägar att komma något litet vid sidan om de allmänna principerna i dessa avtal. Jag erinrar mig t.ex. att jag bara för några dagar sedan såg en tidningsnotis, enligt vilken Förenta staterna hade för avsikt att vidta vissa begränsningar i textilimporten. Eftersom det bara var fråga om en tidningsnotis är kanske uppgiften inte fullt riktig, men det är tänkbart att statsrådet känner till vad som ligger bakom.

Det må räcka med dessa frågor för ögonblicket, men jag hoppas att statsrådet ger mig närmare upplysningar på dessa punkter.

Herr talman! Vid detta bankoutskottets utlåtande nr 23 är fogade två reservationer. Jag skall för min del redogöra för den första, vid hemställan under A angivna reservationen. Utlåtandet gäller godkännande av Kungl. Maj:ts proposition nr 41, angående sti propositionens näringspolitiska del — de övriga delarna behandlas i andra utskott, nämligen statsutskottet och bevillningsutskottet. Syftet med propositionen är bra, och från vårt håll godtar vi detta. Redan i mitt första anförande vid behandlingen av bankoutskottets utlåtande nr 22 uttalade jag vår tillfredsställeise med att något hade gjorts på det här området. Jag behöver alltså inte upprepa det. Det finns emellertid ett par saker att säga om propositionen i allmänhet och jag önskar dessutom helt kort föra fram en synpunkt på reservationen. Det gäller här riktlinjer för stimulansåtgärder, och propositionen bygger på en filosofi — om jag så får uttrycka mig — hos statsrådet Wickman. Vid den principiella presentationen av programmet betonar statsrådet särskilt att stimulansåtgärderna skall syfta till att på olika sätt främja exporten. Man kan kanske säga så, kort uttryckt, att vi är stängda i rätt stor utsträckning när det gäller importbegränsande åtgärder. Vi har diskuterat den saken i anslutning till det föregående utlåtandet från bankoutskottet. Inför det förhållandet vill statsrådet, förefaller det mig, ingripa i verksamheten i så stor utsträckning som möjligt med exportfrämjande åtgärder för de befintliga industriernas del. Man kan säga att det teoretiskt förefaller vara ett riktigt program.

I viss utsträckning är detta program naturligtvis riktigt och har kanske också haft ganska betydande framgångar. Den enda fråga man ställer sig är huruvida det verkligen är möjligt att basera TEKO-industrierna enbart eller till övervägande del på en export av den här typen och att släppa de stora massprodukterna fria för import. Därvidlag undrar jag rent allmänt, om inte statsrådet är litet för optimistisk. Det måste för de flesta företag finnas möjlighet att ha en bas inom det egna landet, från vilken man sedan kan arbeta utåt med de produkter som kan placeras där. Nu är det inte slutbetänkandet utan ännu så länge endast ett delbetänkande som statsrådet har behandlat i propositionen. Man får hoppas att just önskemålet att försöka bibehålla en någorlunda stor basindustri här i landet skall uppmärksammas mer i det fortsatta utredningsarbetet. Vi är som sagt delvis nöjda med att detta har gjorts. Vi vill emellertid anmäla att vi anser att det på ett par punkter kunde ha gjorts mer. Vi pekar även i detta fall på att försörjningsberedskapen kunde ha tillgodosetts på ett bättre sätt, men vi är medvetna om att det inte är så lätt att klara detta problem. Vi diskuterade nyss även den saken. Här kommer vi också in på frågan om inte offentlig upphandling skulle kunna utnyttjas i större utsträckning än statsrådet har avsett. Klämmen i reservation 1 går ut på att den offentliga upphandlingsoch försörjningsberedskapen på textiloch konfektions arbetande glasindustrin industriernas område skall beaktas bättre än som nu är fallet. Beträffande den offentliga upphandlingen skriver utskottet att vi skulle bryta sönder principerna i upphandlingskungörelsen därest större hänsyn toges till industrier av ifrågavarande slag. Jag tycker kanske att det är att driva det resonemanget litet för långt. Vi drar oss ju inte för att i t.ex. lokaliseringssammanhang uttala önskemål av det slaget, och de tillmötesgås också från regeringens sida.

Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1 men vill samtidigt säga att jag givetvis stöder också reservation 2.

Herr talman! Med instämmande i vad herr Åkerlund har sagt angående reservation 1 skall jag med några ord beröra frågan om stödet till den manuellt arbetande glasindustrin. Få industrigrenar i detta land har såsom glasindustrin medverkat till att göra vårt land känt utomlands, Givetvis har några av de större glasbruken haft bättre förutsättningar än andra att klara sig. I den allmänna debatten och även i propositionen om stöd till den manuella glasindustrin är emellertid okunnigheten stor om den betydelse de mindre glasbruksenheterna har och om de framgångar som dessa haft på exportmarknaden. Likaledes tror jag att det är av vikt att framhålla den roll som dessa glasbruk spelar för sysselsättningen, kanske mest därför att de ofta är belägna på mindre orter där arbetstillfällen inom annan industri saknas.

Såsom framhålles i propositionen har den ändrade produktionstekniken främst berört framställningen av hushållsglas. Denna ändrade teknik har medfört att glasproduktion i stor utsträckning tagits upp i låglöneländer, med resultat — som herr Åkerlund sade — att vi har fått en ohämmad import av s.k. maskinglas till rena dumpingpriser. Denna import har säkert drabbat de större bruken hårdasi. Det dröjer kanske inte så många år förrän tillverkningen av hushållsglas på manuellt sätt helt dör ut här i landet. Att detta är en olycka för svensk bordskultur vill kanske inte alla hålla med mig om, men jag betraktar det så. Under alla förhållanden borde jag inte vara ensam om att tycka att även ett enkelt handgjort svenskt glas är en prydnad för det svenska matbordet såväl till vardags som till fest. Det borde sannerligen inte få förekomma i ett land med sådan glashistoria och glaskultur som vårt lands att man ersätter detia glas med plastglas eller maskingjorda glas. Regeringens proposition om stöd till den manuellt arbetande glasindustrin hälsas givetvis med tillfredsställelse av alla oss som på ett eller annat sätt arbetar i denna industri. För min del måste jag beklaga att inte kraftigare atgärder har föreslagits. De belopp som branschorganisationen föreslagit borde ha varit ett minimum. Även om glasindustrin inte i samma utsträck ning som annan industri kan ersätta den mänskliga arbetsinsatsen fordras dock stora investeringar i maskiner och fastigheter de närmaste åren. Därför borde de frågor som gäller glasindustrins kapitalbehov vara värda att uppmärksammas i större utsträckning. Enligt min mening andas propositionen en alldeles för stor tro på fördelen av strukturomvandling inom glasindustrin. Enbart ett fåtal större manuella glasbruk kan inte vara tillrådligt vare sig för de anställda eller för våra möjligheter att fortsättningsvis hävda oss på exportmarknaden. De åtgärder som staten nu vidtar måste därför vara konkurrensbefrämjande och syfta till lika stöd för olika typer av företag och produktionsinriktningar.

Om detta uttalande skulle tagas till intäkt för att man vill hindra något mindre glasbruk eller grupper av mindre glasbruk från att bli delaktiga i det statliga exportstödet måste jag kraftigt protestera. En förklaring av industriministern i detta sammanhang vore värdefull. I reservation 2 till bankoutskottets utlåtande hemställes om en utredning av glasindustrins problem. Särskilt bör möjligheterna till samverkan mellan mindre företag undersökas. Utan att förringa de utredningar som görs av de större företagen, genom branschorganisationerna, finner jag detta reservanternas förslag synnerligen värdefulit. Herr talman! Jag ber att med det an förda få yrka bifall till reservation 2 vid utskottets utlåtande och även till reservation 1.

Herr talman! Nedgången av produktionen för TEKO-industrierna utgör ett allvarligt problem för vårt lands försörjning med beklädnadsvaror. Vår försörjningsgrad har sjunkit så mycket att det är nödvändigt att beredskapssynpunkterna = allvarligt prövas av statsmakterna. Detta är ett konstaterande som framförs i motionerna. Motionärerna betonar vidare den nära nog katastrofala nedgång som skett av produktionen under åren 1960—1969. Garnproduktionen utgjorde under de tre första kvartalen 1969 endast 15 procent av landets behov och vävproduktionen 29 procent mot 43 respektive 56 procent år 1960. Det är alltså en väsentlig minskning av produktionen. Vidare kan påräknas ett allvarligt problem under 1970, nämligen risken för att fler fabriker kan komma att lägga ned sin drift. I Kungl. Maj:ts proposition nr 41 redovisas en del åtgärder, som har föreslagits av TEKO-utredningen i ett delbetänkande. Förslaget syftar till att stärka konkurrensförutsättningarna och utvecklingsmöjligheterna för dessa industrier. De åtgärder som föreslås är för det första inrättandet av samarbetskommittéer, för det andra infordrande av anbud på forskningsobjekt, för det tredje beviljande av förtur i produktionen åt företag som åtar sig utvecklingsarbete och för det fjärde ruliande långtidskontrakt. Men enligt departementschefens bedömningar är några särskilda initiativ inte att påräkna från statsmakternas sida på grundval av TEKO-utredningens förslag. Det sägs exempelvis när det gäller samarbetskommittéerna att det bör ankomma på vederbörande myndigheter och branscher att finna lämpliga arbetsformer för samverkan, och när det gäller upphandlingsfrågorna kan inte heller några initiativ påräknas. I fråga om försörjningsberedskapen framhålles att inget generellt val kan träffas mellan fortsatt produktion inom landet och lagring som medel att garantera tillgång på viss vara. Därför avvisas tanken på beredskapshänsyn när det gäller produktionshöjande åtgärder. Dessa uppfattningar biträcdes helt av bankoutskotiets majoritet. Reservanterna delar inte de uppfattningarna utan anser i likhet med vad Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap framhåller i sitt remissvar, att ytterligare nedläggningar inte kan tolereras ur beredskapssynpunkt. Av detta följer att viss produktionskapacitet bör finnas i landet för att säkerställa beredskapen. Därför bör också upphandlingspolitiken om möjligt utformas så att en tillräckligt omfattande produktion inom landet kan säkerställas. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som under punkt A fogats till utskottsutlåtandet. Jag yrkar också bifall till reservationen under punkt B med de motiveringar som framförs i reservationen.

Herr talman! Frågan måste bli ganska svåröverblickbar, när flera utskott är inblandade. I samband med att vi talar om bankoutskottets utlåtande nr 23 diskuteras här statsutskottets utlåtande i nästa punkt på föredragningslistan. Rent allmänt gör man fortfarande reflexionen hur svårt det måste vara att försöka framstå som frihandlare och protektionist samtidigt. Den kluvenheten har vi observerat vid åtskilliga tillfällen tidigare, inte minst bland folk som med frejdighet talar om EEC-anslutningen och hur den skall kunna lösa de ailra flesta problemen för oss i en handvändning. Det är en intressant studie, som visar att många problem möter i dagens samhälle. Herr Åkerlund sade något som jag tycker är rätt centralt, nämligen att syftet med propostion nr 41, som behandlas i nästa ärende, är bra. Han ansåg sig kunna vara delvis nöjd. Jag vill säga för bankoutskottets majoritets räkning, att vi också är nöjda med konklusionen som helhet och att vi därför har levererat det utlåtande som nu ligger på bordet. Det finns i herr Åkerlunds anförande ett resonemang som dock inte bör stå helt oemotsagt. Han säger att man kan riskera att bryta sönder upphandlingskungörelsen. Men herr Ååkerlund tycks inte vara särskilt oroad för detta — det gäller ju att köpa svenskt. Jag vill bara erinra om att upphandlingen har varit en av de mycket hårt diskuterade frågorna på bankoutskottets dagordning tidigare. Men då gällde det andra parter än i detta sammanhang.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

Herr talman! Som en av undertecknarna av motionen om återlån från allmänna pensionsfonden vill jag framföra några synpunkter på denna. ringen infördes, fastlades också principen att företagens avgifter till pensioneringen skulle få utnyttjas i form av återlån. Med de regler som gäller för återlånen ter sig denna rätt för många mindre företag som fiktiv, beroende på att de under ett år erlagda avgifterna inte är tillräckligt stora för att berättiga till lån. Det är ju på det sättet att den mindre företagsamheten har betydande omfattning. Antalet anställda inom denna del av näringslivet är mycket stort, och det finns undersökningar som visar att produktionshöjningen under senare år gått snabbare för de mindre och medelstora företagen än för de större. Det står också klart att nya idéer och uppslag ofta kommer fram bäst i de mindre företagen. Inte minst viktigt är att många mindre företag har en väsentlig uppgift att fylla som underleverantörer till stora företag. Det finns uppenbart all anledning att ta stor hänsyn till de mindre och medelstora företagen. Jag vågar dock påstå att inte tillräcklig hänsyn tas till denna företagsamhet när det gäller att vidta åtgärder som inverkar positivt på dess kapitaloch kreditförhållanden. Det går inte att komma ifrån att de höga utlåningsräntor som gällt under senare år motverkar företagens utvecklingsmöjligheter. De mindre företagen har inte storföretagens möjligheter att gå ut på obligationsoch aktiemarknaden för att skaffa sig kapital till investeringar. Investeringsfonderna är en betydande förmån som i stort sett endast tillkommer storföretagen. Nuvarande bestämmelser om återlån från AP-fonderna diskriminerar de mindre företagen. Det var i detta läge och med tanke på den situation som råder för de mindre företagen som vi motionärer lade fram en motion som syftar till utvidgning av återlånerätten. Numera är AP-fonderna av stor be tydelse för näringslivets kapitalförsörjning. De mindre och medelstora företagen har fått en relativt liten andel av dessa fonders utlåningsresurser, både i förhållande till de avgifter som de betalar in till fonderna och även i förhållande till dessa företags produktiva insats. För närvarande kanaliseras AP-fondernas utlåning till dessa företag huvudsakligen genom AB Industrikredit och AB Företagskredit. Utestående och beviljade lån närmar sig sammanlagt två miljarder kronor. Denna summa är i sammanhanget ganska blygsam. Till bilden hör också att institutens kundkrets har ett betydande inslag av företag som inte kan betecknas som enbart mindre eller medelstora. I enlighet med det ursprungliga syftet med institutens verksamhet borde utlåningen i högre grad gå till utvecklingsbara mindre och medelstora företag. Det faktum att de mindre företagen i så ringa utsträckning anlitat instituten kan möjligen bero på att dessa företag inte tillräckligt energiskt bankat på AB Industrikredits port. De vägar som nu finns för att kanalisera AP-medel till de mindre och medelstora företagen är otillräckliga. Nya vägar borde komma till stånd. En önskan är att bankerna, affärsbanker och sparbanker, som genom sina vittförgrenade kontorsnät har nära kontakt med företagen och lätt kan bedöma deras kreditbehov finge ökade möjligheter att själva låna ur AP-fonderna för att därefter kanalisera pengarna ut till företagen. Jag vill med några ord beröra vad vår motion går ut på. Vi kräver att flera års lånemöjligheter får ackumuleras, att en större del av erlagda avgiftsbelopp får återlånas och att återlånens amortering får utsträckas över en längre tid. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionen med hänvisning till att en granskning av återlånesystemet pågår genom 1968 års kapitalmarknadsutrednings försorg. Men i reser vationen framhålles att denna utredning arbetar på lång sikt och har ett omfattande arbetsprogram, varför man inte kan vänta något resultat från den inom en snar framtid. De ändringar i återlånereglerna som föreslås av oss motionärer är dels angelägna, dels av den arten att de kan genomföras utan att någon utredning erfordras.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

I bankoutskottets utlåtande nr 24 behandlas motioner angående återlån från allmänna pensionsfonden.

Motionsyrkandet är närmast framställt därför att återlånerätten, med de garna ansetts som en rättighet som skall utgå ograverad och oberoende av dagens hårda kreditrestriktioner. Riksbankens föreskrift att återlånen skall ingå bland ”övrig utlåning” från affärsbankerna har speciellt för den mindre och medelstora industrin skapat ekonomiska probelm av en storleksordning, som jag har en känsla av att varken regeringen eller bankout skottets majoritet har riktig kännedom om. Återlånen som kreditform tillkom vid ATP:s genomförande 1959. Reformen innebar högst försämrade finansieringsmöjligheter för företagen därigenom att de krediter som företagen tidigare hade tillgång till genom sina egna pensionsstiftelser bortföll. Genom att förvaltningen av de anställdas pensionsmedel överfördes till ATP-fonderna var man överens om att bygga in en garanti för att de fonderna vid sin utlåning av pensionsmedel inte skulle missgynna den privata sektorn av samhällsekonomin, och reglerna för återlånen kom att utformas mot denna bakgrund. I - departementschefens = allmänna synpunkter betonades också vikten av att en betydande del av fondmedlen i form av återlån skulle gå tillbaka till dem som levererat in pensionsavgifterna. Herr talman! Mot bakgrunden av vad som sagts om de bakomliggande syftena och motiven för den för företagen gällande återlånerätten vill motionärerna framhålla industrins berättigade krav att återlånen i enlighet med intentionerna vid detta instituts införande läggs utanför de nu gällande kreditrestriktionerna. I praktiken har den nuvarande ordningen, där återlånen ingår bland ”övrig utlåning”, som jag tidigare framhållit ställt till betydande svårigheter för företagarna. De företag som har uppfyllt de formella fordringarna och som i sin pianering vid utvidgningar av fabrikslokaler eller vid inköp av maskiner har kalkylerat med sin återlånerätt som en del i finansieringen av sina ekonomiska åtaganden har nu hamnat i en situation, som inte kan vara riktig eller rättvis med hänsyn till de utlovade förutsättningarna. När företagaren har kommit till sin bank för att diskutera återlån har han mötts av beskedet att återlånemedlen endast får användas för amortering av gamla lån eller t.ex. för nedsättning av en tidigare beviljad checkräkningskredit. Men detta system har inte gett företagaren några nya pengar, han har bara haft möjligheten att byta kreditgivare. I den politiska propagandan talar man nu före valet från regeringspartiets sida i högstämda ordalag om den mindre och medelstora industrins betydelse för vår produktion, vår export och över huvud taget om dess stora andel i resursskapandet. Det talet rimmar illa med den praktiska behandling som företagen får utstå bl.a. i den fråga som vi här debatterar. Företagsamheten är i dag i många nänseenden ett avdelningskontor till finansdepartementet. Vi har att leverera in källskatt, socialförsäkringsavgifter — bl.a. ATP-avgifterna — och sist men inte minst moms, vilket för många företag blir en allt hårdare ekonomisk belastning. Detta sammantaget ställer stora krav på företagens ekonomi varje månad. Jag har en känsla av att den närmaste tiden, med normala uppbörder kombinerade med fyllnadsinbetalningar och semesterutbetalningar, för många företag kan bli den sista spiken i likkistan. Jag studerade i dag här i läsrummet numret för den 8 april av Svensk Handelstidning Justitia och fann där att 1058 företag lagsökts av staten för att de inte haft ekonomisk möjlighet att leverera in innehållen mervärdeskatt. Och den sammanlagda summan rörde sig om åtskilliga miljoner kronor. Detta var vad som restförts och lagsökts under en vecka, och det borde ge en tankeställare. Herr talman! Vi har i dag, som framgått av den stora utrikesoch handelsdebatten, stora bekymmer på speciellt den ekonomiska sidan. Och företagarna måste givetvis här vara med om att var och en på sitt område rätta till snedbalansen. Men deras möjligheter måste, som jag ser det, ligga i en förbättrad och högre produktion, bland annat på exportsidan. För alt kunna åstadkomma detta fordras att företagen inte blir blottställda på kapitalmöjligheter, vari som en viktig post ingår en Oograverad rätt till återlån. Dagens rapport i massmedia om ytterligare skärpta kreditrestriktioner för företagsamheten har inte förbättrat situationen. Med det anförda hoppas jag att riksbanken skall medverka till en skyndsam uppmjukning av restriktionerna när det gäller återlånerätten. Men kreditrestriktionerna har därjämte drabbat möjligheterna till återlån av för 1968 erlagda avgifter. Rätten att utnyttja denna möjlighet till återlån utgick författningsenligt vid årsskiftet 1969/70. Med hänsyn härtill bör riksbanken även vidta åtgärder så att en förlängning av ansökningstiden för återlån av för 1968 inbetalade ATP-avgifter medges. Men det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen 2 vid utskottets hemställan under B.

Herr talman!

Utskottet har remitterat motionerna till bankofullmäktige, och bankofullmäktige har i sitt yttrande, som är enhälligt, avstyrkt förslagen i motionerna. Från utskottets sida vill vi också framhålla att en granskning av återlånesystemet pågår genom 1968 års kapitalmarknadsutredning. Utredningen skall enligt sina direktiv förutsättningslöst pröva om återlånesystemet skall behållas och, om utredningen anser detta, också överväga vilka villkor som bör gälla för denna utlåningsform. Att riksdagen nu utan att avvakta utredningens resultat skulle föranstalta om vittgående ändringar i återlåningsreglerna anser uktskottsmajoriteten vara olämpligt. Vi kan således inte tillstyrka den linjen. Motionärernas krav på en förlängning av ansökningstiden för återlån, baserade på 1968 års avgifter, framstår som mindre befogat redan med hänsyn till den omfattning som kreditgivningen i form av återlån haft under de år dessa avgifter medfört återlånerätt. Med dessa korta påpekanden ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag reagerade en smula när bankoutskottets ärade talesman nämnde dels att de motionspar han angav var likalydande, dels att frågeställningarna inte var nya. Jag vill bara säga att den fråga som berörs i motionsparet I: 821 och II: 954 är ny, ty det var först under fjolåret som den ändringen genomfördes att återlånerätten gjordes villkorlig. Utskottets talesman säger att det inte kan genomföras vittgående ändringar utan en utredning. Vad som här skett är att det gjorts vittgående ändringar utan någon som helst utredning. Om ändringarna hade kommit till stånd efter en utredning, hade vi fått diskutera dem i vanlig ordning och accepterat dem. Här har det genomförts vittgående ändringar utan något som helst besked i förväg. Detta innebär — som jag sade i mitt tidigare anförande — att en enskild företagare, som kanske planerat för att bygga ut sin anläggning eller för att köpa en maskin och som kalkylerat med att få utnyttja sin återlånerätt i vanlig ordning, plötsligt blivit ställd i en mycket bekymmersam situation. Vi kommer kanske att få möjlighet att kontrollera resultaten härav så småningom. Jag reagerar, herr talman, mot att man här diskuterar vittgående ändringar i framtiden, när man redan har genomfört dem.
Herr talman! Jag nämnde i mitt anförande att kapitalmarknadsutredningen för närvarande sysslar med frågorna om hur och på vilket sätt återlånesystemet i fortsättningen skall verka. Med hänsyn till den pågående utredningen anser vi inom utskottet att det inte är förnuftigt att nu företa några ändringar på denna punkt. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Enligt banklagens bestämmelser äger bankerna inte rättighet att inneha aktier annat än för att skydda sig för en fordran. I detta utlåtande behandlas en begäran om rätt för bankerna att inneha aktier för försäljningsändamål. Vad som föreslagits är rättighet för bankerna att som en serviceåtgärd inneha ett mindre antal aktier för strököpare — att kunna sälja aktier över disk, om uttrycket tilllåtes. Förslaget har vid behandlingen i remissinstanserna bedömts litet olika. Jag behöver inte gå in närmare på det men vill framhålla att Bankföreningen anser att funnes denna rättighet så skulle det stimulera till ökat aktiesparande och även främja en större smidighet i aktiehanteringen. Utskottets majoritet har inte velat bifalla förslaget, ehuru kanske med vad man kallar en ganska mild skrivning. För att förslaget skall kunna genomföras erfordras, anser utskottet, att man först gör en utredning om detaljerna i fråga om sättet att hantera aktierna. Bankinspektionen anför i sitt remissvar att den i och för sig kan ansluta sig till det framförda önskemålet. Vi har därför till utlåtandet fo gat en reservation i vilken påpekas att aktiehanteringen med nu gällande bestämmelser många gånger för bankerna kan vara besvärligare och osmidigare än den strängt taget behöver vara. Så märkvärdig behöver man kanske inte göra denna hantering som fallet är för närvarande. Särskilt när — vilket nu för tiden är rätt vanligt — aktiebolagen skaffar sig kapital genom självfinansiering och ger ut fondaktier, behöver många gånger innehav av aktier kompletteras med ett eller annat köp av några få aktier. Det skulle vara betydligt lättare att genomföra sådana transaktioner om bankerna hade en begränsad rätt att inneha smärre aktieposter för försäljning. Vi reservanter önskar följaktligen att bankinspektionen får i uppdrag att utreda möjligheterna att ge rätt till bankerna att inneha aktier för sådan försäljning som jag nyss nämnt. Med detta yrkar jag bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Jag vill i korthet motivera vårt deltagande i den reservation som fogats till utskottsutlåtandet. Enligt motionärerna bör aktiesparandet stimuleras, eftersom det dels erbjuder spararna säkerhet mot inflation, dels bidrar till en breddning av delägarskapet i näringslivet. För att åstadkomma detta ökade aktiesparande bör, anser motionärerna, bankerna medges rätt att som en serviceåtgärd ha ett mindre antal aktier liggande för strököpare. De föreslagna åtgärderna har kanske inte någon större effekt när det gäller den ekonomiska situationen eller för att stimulera sparandet. Vi har biträtt reservationen av den anledningen att om bankerna genom en begränsad rätt att inneha smärre aktieposter för försäljning kan ges möjlighet till en bättre service för sina kunder, finner vi ingen anledning att motsätta oss den utredning som motionärerna föreslår. Jag ber därför att få yrka bifall till

I de nu behandlade motionerna framförs olika förslag till åtgärder syftande till att stimulera det enskilda sparandet. Av dessa förslag prövas i bankoutskottets utlåtande endast ett, nämligen det som avser att bankerna genom ändring av banklagen skulle ges rätt att inneha aktier till försäljning. Förslaget har vid remissbehandlingen bedömts på skilda sätt, som också herr Åkerlund här nämnde. Svenska bankföreningen hävdar att handel över disk med aktier skulle medföra fördelar för såväl allmänheten som bankerna och ge underlag till stimulans för ökat aktiesparande. Svenska sparbanksföreningen däremot hävdar att det föreslagna systemet inte skulle innebära några avsevärda fördelar vare sig för bankerna eller för deras kunder. Bankinspektionen för sin del säger sig inte kunna tillstyrka att förslaget skulle börja tillämpas med mindre än att verkningarna först närmare utretts. Bankinspektionen säger också att ett genomförande av förslaget skulle kräva ändringar i banklagstiftningen. Med hänsyn till de ringa positiva verkningar som ett införande av rätt för bankerna att inneha aktier till försäljning skulle få anser utskottet inte tillräckliga skäl för en sådan utredning föreligga. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.